Fru talman! Även jag ber att få tacka statsrådet för detta intressanta svar. På en punkt skulle jag dock vilja vara mer konkret, nämligen när det gäller det som står på s. 2. Jag vill ge statsrådet en uppmaning: Byt spår! Där tas upp dels förmögenhetsskatten, dels infrastrukturinvesteringarna. Men om vi går tillbaka lite i tiden kan vi se vad det är som är lönsamt när det gäller spårbyggen och så vidare. Vi kan gå tillbaka ända till 1853-1854 års riksdag. Vi kan inte fördjupa oss i det, men då lånade man ju mycket pengar. Det vet vi. Nu är det i och för sig intressant att man har 381 miljarder. Men man satsar ju massor av pengar, precis som Ulf Sjösten säger, på spår som inte är lönsamma. Detta kan faktiskt till och med nationalekonomer räkna ut. Det är sanslöst att kasta bort så mycket pengar när man kan använda pengarna på ett annat och bättre sätt. Det är skillnad på att anlägga spår till Ösmo respektive till Kalix. Det är synd att vi inte har så mycket pengar. Men en ansvarig regering måste ta ansvar för varje krona, som Gustav Möller sade, och inte lägga dem på saker som är mindre lönsamma. Det håller jag absolut på. I den här frågan måste regeringen, så länge den nu sitter kvar, byta spår. Det går inte att göra sig beroende av Miljöpartiet som inte förstår att det här är slöseri med skattebetalarnas pengar. Det var det ena. Det andra handlar om förmögenhetsskatten. Också där måste jag uppmana näringsministern att byta spår. Det är ett katastrofalt besked, som jag ser det, att man ska ersätta undantag från skatteplikt för huvuddelägares aktier med ett tak för skatten. Detta är ju ett besked till H & M-ordföranden att flytta från landet. Vi ska väl inte beskatta arbetande kapital. Det har vi varit överens om, och vi har stött detta. Men nu ska nu göra undantag från detta. Hur ska ni få hem Tetrapak och andra företag som flyttat utomlands? Som Ulf Sjösten säger ska vi ju försöka få hem de här företagen. Nu ska ni ta bort de här undantagen. Då blir det ju ännu svårare att få jobben att flytta till Sverige. Jag tycker att det är ett katastrofalt besked. Sedan har jag en sakfråga om s. 2 i svaret. Är det delningsräntan som kostar 1 miljard? Jag blev inte riktigt på det klara med det, men det kanske jag kan få ett svar på. I de andra två frågorna måste jag mana statsrådet: Byt spår, ju förr dess bättre!